Herr talman! Herr Henrikson sade att jag hoppat av från min inom utredningen uttalade uppfattning rörande förutsättningarna för inrättande av distriktsnämnder. Jag tror att herr Henrikson säkert kan erinra sig att jag i utredningen, omedelbart när vi tog upp denna fråga, ställde mig på den ståndpunkt som jag givit uttryck för här i kammaren. Men jag lät mig övertalas under diskussionen inom utredningen för att betänkandet skulle bli enhälligt. Detta var ju i hög grad önskvärt, och i en sådan här fråga kan man verkligen vara öppen för kompromisser — det tycker i varje fall jag. Jag har alltså redan inom utredningen — i flera anföranden — framhållit att man borde kunna avstå från att uppställa ett särskilt villkor av den typ vi nu diskuterar för inrättande av distriktsnämnder. Jag delar herr Henriksons överraskning över utskottets skrivning när det gäller att få bort den rekommendation som motionärerna aktualiserat. Jag anser nämligen, som jag sade i mitt första anförande, att det inte alls kommer att inträffa någon katastrof, om denna rekommendation står kvar. Den är ju inte på något sätt förpliktande, och därför tycker jag att man nu kunde ha avstått från att föreslå att den skall slopas. Men när detta ändå har skett, gör i varje fall inte jag någon invändning mot att det riktas en framställning till Kungl. Maj:t i denna fråga.

Herr talman! Jag skall självfallet inte söka sak med herr Wiklund i Stockholm i frågan rörande distriktsnämnderna och föreskriften om antalet medlemmar i respektive nämnder. Jag noterar bara att vi i utredningen var eniga på den här punkten. Och enhälligheten inom utredningen är inte bara på denna punkt ett resultat av diskussioner och kompromisser, utan det finns, som herr Wiklund mycket väl vet, flera exempel på detta.

Herr talman! Propositionen 121 som vi nu behandlar ger kommunerna möjlighet att anpassa den sociala nämndorganisationen till de nya arbetsformer som utvecklingen kräver och att skaffa sig större överblick över hela socialvården. Jag och mina medmotionärer kan helt ansluta oss till detta. Personligen har jag erfarenheter i denna sak, eftersom vi i den kommun jag representerar redan har börjat till lämpa vad som kommit fram i debatten, d.v.s. en personalunion mellan befintliga nämnder. På en punkt är jag emellertid litet fundersam. Varför har inte departementschefen följt de tunga remissinstansernas syn på utseendet av 1ledamöter i nämnden, d.v.s. tagit bort rekommendationen om experter? I motionsparet I:1181 och 1I1:1388 har vi motionärer försökt att anvisa en konkret lösning, där vi helt vill jämställa valet av ledamöter i den sociala nämnden med övriga sociala organ. Vi önskar därför utmönstra ur lagtextens 3 8 rekommendationen: »Där så lämpligen kan ske, bör juridisk och medicinsk sakkunskap vara företrädd inom nämnden.» Vi kan inte se att det finns några sakskäl att inte ta bort detta. Den uppfattningen har framkommit under debatten. Vi vill för vår del hänvisa till motionen, där vi påpekar att man redan nu i befintliga nämnder kan tillkalla sakkunniga att delta i nämndernas överläggningar. Det finns ingen anledning för mig att citera de tunga remissinstansernas positiva uttalanden, utan jag vill hänvisa till s. 23 i propositionen när det gäller deras syn på denna sak. Utredningen och departementschefen vill vänla fastän man anser att det över huvud taget icke stämmer överens med att specialdestinera kommunala mandat. Herr talman! Till sist några korta reflexioner i anledning av utskottets positiva skrivning när utskottet helt sluter upp kring motionärernas förslag och tankegångar att det snabbt bör framläggas förslag och att man icke skall avvakta socialutredningens betänkande i detta avseende. Utskottet önskar en proposition till höstriksdagen i detta avsnitt om att rekommendationen skall berttagas ur lagtexten. Detta kan jag och mina medmotionärer instämma i. Vi känner oss också tacksamma för utskottets skrivning. utskottets förslag är det min förhoppning att det principiella instämmandet från utredningen, departementschefen och utskottet skall göra att frågan icke i fortsättningen stöter på patrull utan att vi får en tidsenlig lagstiftning så fort som möjligt redan under hösten. Tyvärr märker man under debatten att utredningens ledamöter ställt sig litet negativa till att utmönstra dessa saker, men vi tolkar utskottets skrivning och departementschefens yttrande så att det skall anläggas samma syn på alla val till de kommunala nämnderna i fortsättningen. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.
Herr talman! Det är väl rätt unikt att ett utlåtande utan skriftlig reservation blir föremål för en så lång och ingående debatt som det nu föreliggande. Jag tolkar detta som ett bevis för att dessa frågor i högsta grad intresserar inte bara den stora allmänheten utan också riksdagens ledamöter. Det är främst två problem som har varit uppe till diskussion, och jag skall mycket kortfattat beröra dem. Först har vi frågan om de sociala distriktsnämnderna och deras eventuella befolkningsunderlag. Socialutredningen har i sitt betänkande mycket utförligt redovisat de olika meningsyttringar som förekommit i fråga om just de sociala distriktsnämndernas beskaffenhet. Som herr Henrikson helt riktigt nämnde enades också utskottet i slutskedet om ett befolkningstal. Sedan delbetänkandet varit ute på remiss har nu remissinstanserna givit sin syn till känna.

I någon mån har också frågan om expertmedverkan i de sociala nämnderna diskuterats, men i den diskussionen har man nog till en del försökt slå in öppna dörrar. För det första rör det sig här om en temporär lagstiftning. För det andra är det fråga om valfrihet för kommunerna att tillämpa denna lagstiftning. För det tredje innehåller 3 § i förslaget till lag den bestämmelsen, att de sociala nämnderna skall väljas proportionellt om så begärs. För det fjärde är paragrafen inte tvingande. Det sägs nämligen: »Där så lämpligen kan ske, bör juridisk och medicinsk sakkunskap vara företrädd inom nämnden.> Detta borde enligt min åsikt vara tillräckligt för att göra motionärerna nöjda i detta avseende. Jag har emellertid inte haft anledning att reservera mig mot andra lagutskottets hemställan på denna punkt, eftersom den sammanfaller med den principiella syn som socialutredningen tidigare har anlagt på denna fråga. Nu ligger bollen hos Kungl. Maj:t, och vi får se vad det kan bli av detta förslag. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver utskottets i detta ärende.

Herr talman! Både herr Wiklund i Stockholm och fru Holmqvist ansåg att det måste finnas möjlighet till medverkan av juridisk expertis i våra sociala nämnder.

Utskottet ser alltså lika allvarligt på denna fråga som de talare som här har berört den. I likhet med motionärerna tycker vi dock inom utskottet att expertmedverkan kan ordnas på annat sätt. Några av talarna i dag har ansett att vi bör ha den normering som socialutredningen föreslog för möjligheten att inrätta sociala distriktsnämnder — ett invånarantal av över 15000 personer. Fru Holmqvist ansåg, såvitt jag förstod, att utskottet borde ha utvecklat sin syn på frågan om när sociala distriktsnämnder skall inrättas och hur de skall utformas. Utskottet har följt propositionens förslag och ansett att kommunerna själva skall avgöra när det finns fog för att inrätta sociala distriktsnämnder. Jag tror att vi kan lita på att våra kommunalmän och kommunalkvinnor är kompetenta att avgöra om det finns motiv för att inrätta sociala distriktsnämnder.

Andra lagutskottet har ansett det riktigt att följa propositionens förslag och överlåta åt kommunerna att själva avgöra när dessa nämnder skall inrättas. Så till frågan om expertmedverkan. Utskottets ställningstagande innebär i princip att de motioner som det här gäller tillstyrks; utskottet har dock velat gå längre än motionärerna och begär en ändring av barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen.

Den socialutredning som är tillsatt har också personalunion med socialdepartementet; statssekreteraren Fridh och herr Sturkell deltar i utredningen. Mycket talar för att en utredning skall göras i samråd med socialutredningen, men vilka former detta samråd skall ta skall varken utskottet eller riksdagen avgöra. Herr Henrikson och herr Wiklund i Stockholm uttalade sin stora överraskning över det ställningstagande och den beställning som utskottet har gjort i detta sammanhang. Men när man nu anser att denna förändring bör komma till stånd, har utskottet naturligtvis rätt att ta initiativ och yrka att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om denna lagändring. Jag kan inte se något egendomligt i det.

Herr talman! Jag vill bara säga till fru Sigurdsen att problemet att få juristmedverkan genom att anlita jurister som biträde åt nämnderna kvarstår även efter detta uttalande av andra lagutskottet. Det var ju faktiskt på det sättet att man när barnavårdslagen tillkom år 1960 försökte få till stånd en förmedling av sådana experter — läkare och jurister — genom Svenska socialvårdsförbundet, något som jag tidigare erinrat om. Under någon tid kom väl ett antal sådana förmedlingar till stånd — frekvensen kanske i början t.o.m. var relativt hög — men i stort sett har väl denna förmedling inte slagit väl ut. Definitivt försvann den för det upphörde. Kommunförbundet har gjort vissa insatser — det skall medges — men det förefaller likväl som om det på det stora hela taget alltjämt vore dåligt beställt, eftersom justitieombudsmannen år 1967 fann sig föranlåten att hos Kungl. Maj:t påtala denna brist. Fru Holmqvist sade att det antagligen har blivit bättre sedan dess. Jag vet inte vad det kan finnas för grund för det antagandet; det är naturligtvis i hög grad glädjande om uppgiften är riktig. Ett uttalande av utskottet och riksdagen i dag räcker nog inte långt. Man skulle vilja ha litet mer substans i viljeyttringen: Hur skall man kunna rent praktiskt åstadkomma effektiv service åt vårdnämnderna av läkare, jurister, psykologer och andra experter? Den frågan måste lösas på något sätt. Jag kan förstå om man säger att det är socialutredningens uppgift att klara den saken, men jag tycker å andra sidan att denna fråga är av den praktiska art, att den borde kunna lösas snabbare än genom utredningen — t.ex. genom Kommunförbundets medverkan. Riksdagen råder ju inte över Kommunförbundet. Den vägen tror jag ändå skulle vara praktiskt framkomlig. Jag skulle därför gärna se att någon person i ledande ställning inom Kommunförbundet tog ett ordentligt initiativ i detta avseende.

Herr talman! Fru Sigurdsen sade som svar på min fråga, att det inte är utskottets sak att ha några tankar om hur man bör förverkliga detta förslag. Det är möjligt att det förhåller sig på det sättet, men en diskussion på den punkten förefaller mig ha varit oundviklig i samband med att man lade fram förslaget. Nu förhåller det sig inte så som utskottet skriver att förslaget bör vara av »innebörd att rekommendationen om expertmedverkan inom berörda nämnder borttages>. Fru Sigurdsen har sagt, och det framgår också av utlåtandet, att vi på denna punkt är alldeles överens om att det är nödvändigt med expertmedverkan. Men dessa experter skall inte vara politiskt valda ledamöter. Vi är väl också överens om att det härvidlag krävs en ändring. Däremot är det litet svårt att tänka sig att vi inte skall ha expertmedverkan i nämnderna. När jag ändå har ordet vill jag säga till herr Zetterström, att han tydligen alldeles har missuppfattat vad socialutredningens ledamöter uttalat på denna punkt. Jag vill därför gärna ta honom ur den föreställningen att det skulle föreligga någon negativism eller något motstånd inom utredningen i detta avseende. Det gör det definitivt inte! Vad vi möjligen just nu tvistar om är sättet att förverkliga detta förslag. Jag tillät mig tidigare säga att jag ansåg det vara rimligt att socialutredningen fick bedöma frågan i ett större sammanhang, eftersom man då — i varje fall som jag ser det — skulle få möjligheter att komma till ett bättre slutresultat.

Herr talman! Folkpartioch centerpartiledamöterna i andra lagutskottet har fogat två reservationer till utlåtande nr 52. Jag skall be att få ge en kort motivering till dem. Propositionen 72, som behandlas i utlåtandet, behandlar tre olika frågor. Den fråga, om vilken oenighet har rått, är den relativt komplicerade frågan om statstjänstemannalagen skall utsträckas till att gälla även justitieråd och regeringsråd. I övrigt har utskottet varit enigt. Oenigheten gäller alltså justitierådens och regeringsrådens arbetsrättsliga ställning, d.v.s. deras rätt att strejka och statens rätt att tillgripa lockout mot dem. Jag skall inte gå in på de tekniska detaljerna; jag skall bara be att få kon statera tre saker. För det första är alla — utredningen, de remissinstanser som har yttrat sig, det föredragande statsrådet och utskottet — ense om att detta är en rent teoretisk fråga, som egentligen inte har någon aktualitet i det praktiska livet. Justitieråden och regeringsråden kommer i regel att hållas utanför alla fackliga konflikter. För det andra skall jag be att få påpeka att det råder oenighet om en allvarlig aspekt på denna fråga, nämligen om det är förenligt med grundlagen att ge justitieråd och regeringsråd denna ställning i arbetsrättsligt avseende. Lagrådet hävdar med stor skärpa att så inte är fallet. För det tredje vill jag framhålla att grundlagberedningen, som har yttrat sig i frågan, anser att denna ändring inte bör företas nu, utan förordar att saken får anstå tills den allmänna grundlagsreform, som utredningen har till uppgift att förbereda, genomförs. Man påpekar att denna fråga har ett samband med de högsta domstolarnas konstitutionella ställning, alltså att deras oberoende gentemot regeringsmakten måste garanteras, och man framhåller också att de frågor om de högsta domarnas avstängning vid sjukdom o. s. v., som tas upp i förslaget, utan olägenhet tills vidare kan förbli oreglerade. Behovet av bestämmelser om detta kan enligt utredningen, i vilken alla partier är representerade, inte anses trängande. Vilken slutsats skulle man vänta sig av sådana remissvar i ett land som Sverige, med en regering som normalt är så förtjust i att hänskjuta saker och ting till utredningar? Självfallet skulle man vänta sig att regeringen lät hela denna fråga vila. Men det har man inte gjort. I stället har regeringen struntat i vad grundlagberedningen och lagrådet uttalat och nu lagt fram ett förslag. Varför? Ja, ingen i utskottet har, såvitt jag har kunnat uppfatta, lyckats förklara varför det är så bråttom med denna ändring. Vi upplever ju ständigt att propositionerna från kanslihuset är försenade, till allvarlig nackdel för riksdagens arbete. Man har för mycket att göra. Tjänstemännen i kanslihuset får arbeta dygnet om; de hinner knappast träffa sina familjer. Man brukar skylla på att oppositionen ställer för många onödiga frågor som det tar lång tid att utarbeta svar på. Som exempel på förseningar kan jag nämna att den proposition som vi nu behandlar aviserades vid riksdagens början till den 24 mars. I den andra förteckningen över väntade propositioner aviserades den till den 10 april. Den inkom till kamrarna den 17 april. När man har en sådan arbetsbörda, varför lägger man då ned arbete på denna till synes helt onödiga sak och skriver 50 sidor i en proposition om någonting som uteslutande är av teoretiskt intresse, som saknar aktualitet i det praktiska livet och om vilket grundlagberedningen har sagt att det utan olägenhet kan vänta? Varför nonchalerar man lagrådets betänkligheter? Jag hoppas att utskottet kan ge svar på de här frågorna. Jag vill slutligen anmärka att det har väckt en viss förvåning att moderata samlingspartiets företrädare i utskottet inte har anslutit sig till reservationerna. Man brukar där annars vara angelägen om att motverka »klåfingrighet> och onödiga lagändringar. Jag hoppas att det förhållandet, att moderata samlingspartiets ledamöter inte har reserverat sig, inte skall hindra att en och annan av de moderata här liksom i första kammaren röstar för reservationerna. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Visst kan man kanske säga att den föreslagna lagstiftningen gäller en formsak, men man kan inte säga att den är utan praktisk betydelse, herr Romanus.

Lagrådet har funnit att det är betydelsefullt att även frågan om avstängning på grund av sjukdom regleras genom lag, men lagrådet anser att det kan ske genom att man ändrar de särskilda domstolslagarna. Lagrådet tycker inte heller att Kungl. Maj:t i statsrådet bör ha befogenhet att besluta i sådana frågor utan anser att beslut skall fattas först efter initiativ av domstolen. Reservanternas uppfattningar skiljer sig från lagrådets, trots att de åberopar just lagrådet. Reservanterna vill att frågan om avstängning på grund av sjukdom enligt 27 § skall utredas genom grundlagberedningen. Lagrådet anför som skäl mot att justitieråden och regeringsråden införs under statstjänstemannalagen att detta kan strida mot grundlagen, då i så fall dessa tjänstemän inom högsta domstolen och regeringsrätten skulle kunna vidta stridsåtgärder. Det är denna speciella fråga som föredragande statsrådet anser vara en teoretisk fråga — han säger inte, som reservanterna påstår, att hela lagstiftningen gäller en teoretisk fråga. Det är inte lagens bestämmelser i sin helhet som föredragande statsrådet anser ha teoretisk innebörd, utan det är enbart den här detaljen, om staten skall kunna lockouta dessa tjänstemän eller om de å sin sida skall kunna vidta några stridsåtgärder. Föreningsoch förhandlingsrätt har justitieråden och regeringsråden, som jag tidigare sade, men statsrådet anser att det inte står i god överensstämmelse med den rätten att för dessa kategoriers vidkommande inskränka möjligheterna att delta i eller vidta fackliga stridsåtgärder. Det är således en rättvisefråga för dessa höga tjänstemän. Konsekvenserna av stridsåtgärder på detta område kan inte vara mer förödande än om det gäller t.ex. övriga ordinarie domare eller om det gäller tjänstemän inom Kungl. Maj:ts kansli eller riksdagen, vilka ju har möjlighet att vidta stridsåtgärder. Att riksdagen fungerar eller att Kungl. Maj:ts kansli, som skall ge ut författningar till gagn för samhället, fungerar är lika viktigt som att en domstol fungerar. Samma uppfattning gäller frågan om avstängning på grund av sjukdom. Det bör i det fallet inte vara någon skillnad mellan justitieoch regeringsråd och andra ordinarie domare. Kungl. Maj:t har ju beträffande andra ordinarie domare rätt att i statsrådet besluta om avstängning. Det finns inga bärande skäl att beslutsbefogenheten när det gäller justitieråd och regeringsråd skulle utformas på annat sätt än för andra ordinarie domare. Justitieoch regeringsråden är undantagna i den nuvarande statstjänstemannalagen, och det är denna olikhet i deras rättsställning som gör att Kungl. Maj:t anser det befogat att justera lagstiftningen så att det blir likhet mellan dessa och övriga statstjänstemän. De undantag som sedan finns kvar gäller statsråden och riksdagens ombudsmän samt de som innehar eller upprätthåller prästerlig tjänst. Utskottet anser att det är nödvändigt att på en rad punkter reglera justitierådens och regeringsrådens arbetsrättsliga förhållanden. Det har också lagrådet uttalat sig för.

till 1965 och det nu har gått fem år sedan dess anser utskottet liksom Kungl. Maj:t, att tiden är mogen för att statstjänstemannalagens bestämmelser görs tillämpliga även på den kategori det här är fråga om. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag ställde frågan till utskottets talesman, varför det är så angeläget att nu besluta i denna sak, mot bakgrund av att lagrådet har hävdat att de nu föreslagna lagändringarna inte är förenliga med grundlagen och att den parlamentariskt sammansatta grundlagberedningen har föreslagit att frågan skall få vänta till den allmänna författningsreform som utredningen förbereder. Jag vet inte om någon av kammarens ledamöter under fröken Sandells anförande, där det förvisso inte saknades synpunkter, kunde uppfatta något svar på den frågan. Jag lyckades i varje fall inte uppfatta något svar. Att det skulle vara ett slags rättvisefråga för justitieråden och regeringsråden tycker jag med förlov sagt är en smula rörande. De enda synpunkter som man har fått från justitieråden och regeringsråden själva, i de instanser där de har fått yttra sig, är att de inte tycker att denna ändring är angelägen. Det är naturligtvis inte med tanke på sina egna personer de säger detta, utan deras betänkligheter grundar sig på att de anser, att det i en tänkt situation kan hota domstolarnas oberoende, och det är ju inte någon oväsentlig synpunkt i och för sig, även om den inte har någon praktisk aktualitet.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Romanus liksom reservanterna i övrigt argumenterar något överdrivet när de gör gällande att lagrådet med stor skärpa gått emot detta lagförslag. Lagrådet uttalar ju att det är nödvändigt och tacknämligt med en reglering på ett flertal punkter som gäller de arbetsrättsliga förhållandena för justitieoch regeringsråden. Det skulle kunna ske på annat sätt i de särskilda domstolslagarna, men det enklaste sättet är att ändra statstjänstemannalagen så att den blir tillämplig på dessa tjänstemän. Med anledning av att herr Romanus talar om vad grundlagberedningen har anfört vill jag också läsa högt. På s. 30 i propositionen står det visserligen att grundlagberedningen har sagt att det kunde vara lämpligt att lösa denna fråga i samband med en kommande förfaltningsreform, men det tilläggs: >Enligt beredningens mening finns det emellertid knappast något hinder alt redan dessförinnan i lag reglera dessa domares ställning.» Sedan refereras ämbetsansvarskommitténs yttrande.

Jag kan med lika stort fog säga, att många remissinstanser uttalat sig för att det skall ske en reglering av dessa förhållanden, och den enklaste vägen är, som statsrådet framhållit, att föra in vederbörande under den vanliga statstjänstemannalagen. Eftersom herr Romanus i sitt första anförande sade, att han ansåg det vara klåfingrigt att lägga fram detta lagförslag, vill jag returnera och framhålla att det är lika stor klåfingrighet att ställa till med bråk i denna enkla fråga.
Herr talman! Det finns kanske inte någon anledning att förlänga debatten, men när fröken Sandell säger att jag refererat fel får jag väl ändå göra ett tillrättaläggande på den punkten. För undvikande av missförstånd skall jag också be att få påpeka, att jag inte sagt att det här lagförslaget innebär någon klåfingrighet. Jag anser det inte heller vara någon klåfingrighet om riksdagens ledamöter, i ett fall då lagrådet avstyrkt och då grundlagberedningen framhållit att det kan vänta, ifrågasätter varför ändringen skall genomföras just nu, då det finns så mycket att göra i kanslihuset som är viktigare, och då det är svårt att få fram propositionerna i tid. Lagrådet framhåller bland annat följande: >Vad som anförts innebär att enligt lagrådets mening skäl finns att anse lockout och strejk vara grundlagsstridiga i fråga om justitieoch regeringsråd samt att användande av dessa stridsmedel i vart fall föranleder allvarliga betänkligheter. Från alla håll har också vid frågans behandling understrukits att den har nästan uteslutande teoretiskt intresse. Under alla om ständigheter synes frågan ej böra upptagas förrän i samband med en författningsreform.» Vidare säger grundlagberedningen: »Beredningen är därför närmast benägen att förorda att frågan icke löses i detta sammanhang utan först i samband med den författningsreform, som det är beredningens uppgift att förbereda.» Detta är alltså ordagranna citat ur dessa båda instansers yttranden. Jag har aldrig bestridit att det finns andra instanser som sagt att ändringen kan genomföras nu. Tyvärr har jag, trots ivrigt lyssnande, ännu inte kunnat uppfatta något svar på frågan vilka olägenheter det skulle ha medfört att göra som <:grundlagberedningen «föreslagit, nämligen att vänta tills den stora författningsreformen skall genomföras.

Herr talman! Eftersom herr Romanus direkt efterlyst de moderata ledamöternas i grundlagberedningen inställning i denna fråga ser jag mig föranlåten att avge en kort deklaration. Jag skall upprepa citatet ur grundlagberedningens yttrande i propositionen. Jag tror att herr Romanus har upprepat det två eller tre gånger, men för att inte mitt inlägg helt skall hänga i luften återger jag det på nytt. Det lyder: >Frågan om de högsta domarnas arbetsrättsliga ställning har ett visst samband med de högsta domstolarnas ställning i det konstitutionella systemet. Beredningen är därför närmast benägen att förorda att frågan icke löses i detta sammanhang utan först i samband med den författningsreform, som det är beredningens uppgift att förbereda.» Som herr Romanus sagt har även andra instanser varit inne på samma linje och ansett, att det inte är någon brådska med att lösa frågan just nu. I likhet med herr Romanus kan jag uttrycka min förvåning över att man i kanslihuset varit så angelägen om att forcera fram en proposition just beträffande den här frågan. Jag har deltagit vid behandlingen av remissyttrandet i grundlagberedningen men var icke närvarande vid slutjusteringen. Men jag delar den mening som grundlagberedningen givit uttryck åt. Jag kommer alltså i likhet med min partikamrat i första kammaren som sitter i grundlagberedningen att rösta för reservationen av herr Österdahl m.fl. Jag hoppas att jag därmed lugnat herr Romanus.

Herr talman! På senare tid har tra fikfrågorna tilldragit sig allt större uppmärksamhet. Trafikmiljön har därvid kommit i förgrunden — det gäller i första hand våra tätorter. Jag gör mig inte skyldig till någon överdrift om jag säger att tätortsinvånarna upplever trafiksituationen som besvärande med trafikstockningar, buller, avgaser, förfulning, stress och otrivsel. Det är naturligt att invånarna önskar få ut en större del av den stigande levnadsstandarden i form av bättre trafikmiljö. I motionsparet I: 523 och II: 613 har presenterats förslag om att sanera stadskärnorna från biltrafik och införa kollektiv trafik. Herr Bengtsson i Landskrona har i egenskap av motionär ytterligare motiverat de synpunkter och förslag som framförts i motionerna. Utskottet kan, i likhet med remissinstanserna, i allt väsentligt instämma i motionärernas bedömning, men vid utskottets behandling av motionerna har vi kommit fram till att de där aktualiserade problemen redan är uppmärksammade i olika sammanhang. Så har exempelvis i samarbete med den s.k. SCAFT gruppen vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg utarbetats en skrift med namnet »Riktlinjer för stadsplanering; med hänsyn till trafiksäkerhet>. Som motionären nyss anfört avser dessa riktlinjer planering av nya bostadsområden, men de har även bildat underlag: för ett omfattande samarbete med en rad organ som har till uppgift att befrämja trafikfrågornas positiva lösning. För närvarande arbetar institutionen för stadsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola med problem om hur be-- fintlig trafikmiljö kan förändras så att förbättrad trafiksäkerhet uppnås. Härvid kommer man in på frågor oms separering av olika slags trafik och. trafikströmmar i befintliga stadskärnor.. Institutionens arbete leds av en grupp: med representanter för bl.a. vägverket, planverket och trafiksäkerhetsverket.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

Herr talman! Det är med tillfredsställelse jag kan notera att bedömningen angående de aktiva miljövårdsinsatsernas betydelse är ungefär densamma såväl på utskottsmajoritetens som på reservanternas sida, beträffande de sistnämnda ytterligare förtydligad av herr Wiklund i Härnösand. När de knappa resurserna för aktiva miljövårdsinsatser skall fördelas har utskottsmajoriteten bedömt det som mycket befogat att också hembygdsföreningarna i det här sammanhanget får spela sin roll. Liksom motionärerna tror också vi, att det hos hembygdsföreningarna finns både ett kunnande och en känsla för detta arbete som bör tillvaratagas. När utskottet i likhet med motionärerna anhåller om utredning och för slag, utgår vi ifrån att det inte behövs någon så utomordentligt omfattande och fördröjande utredning. Den ställning som utskottsmajoriteten intagit skulle enligt vår mening snabbare ge sanktion åt hembygdsföreningarna att också få delta i detta arbete och få del av anslaget. Detta är ungefär de bedömningar som legat till grund för utskottsmajoritetens ställningstagande, och jag ber att med dessa ord, herr talman, få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vi accepterar i vårt land allmänt samhällets uppgift att lämna ekonomiskt stöd till frivilliga organisationers verksamhet. Utanför sådana anslag står dock fortfarande de fria kristna samfunden och de s.k. invandrarkyrkorna. Vid en jämförelse ter sig de fria kristna samfundens villkor otillfredsställande i förhållande till svenska kyrkans mera förmånliga ställning i och med att den har uttaxeringsrätt. Ett ständigt ökande antal invandrare tillhörande främmande trossamfund har rätt att här i landet få stöd genom sitt eget samfund i såväl religiösa som socialt kurativa sammanhang. Invandrarkyrkorna har dock mycket begränsade ekonomiska möjligheter att utöva denna verksamhet. Stat—kyrka-beredningen och invandrarutredningen arbetar i stor utsträckning med hithörande frågor, men av allt att döma dröjer det åtskilliga år fram i tiden innan de kan presentera sina resultat. Det synes oss därför skäligt ur ekumenisk synpunkt och med hänsyn till religionsfrihetens krav att, intill dess vi kan fatta beslut baserade på dessa utredningar, lämna ett provisoriskt stöd till de organisationer jag här har nämnt. Som en form för samhälleligt stöd har alltemellanåt aktualiserats en särbehandling av de nämnda organisationerna, exempelvis så till vida att de skulle slippa vissa generella avgifter och att såväl organisationerna som de människor som ekonomiskt stöder dem skulle få vissa skattemässiga fördelar. Dessa krav har vi som nu motionerat i denna fråga ej velat biträda. Vi har accepterat att en generell avgift är en generell avgift och menar att de önskade skattemässiga favörerna är oförenliga med vårt progressiva skattesystem. Det finns även andra skäl till att vi anser denna stödform var olämplig.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

Herr talman! Vid allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 44, som behandlar en motion av herr Svensson i Kungälv m.fl., finns fogade två reservationer. Yrkandena i dessa är i stort sett lika, men genom ett förbiseende har i reservationen 2 ordet »invandrarkyrkorna> fallit bort. I sak kan man väl anse att yrkandena i de båda reservationerna är desamma eftersom invandrarkyrkorna också är fria samfund. För att förenkla voteringsförfarandet yrkar jag emellertid, herr talman, att orden >och invandrarkyrkorna»> tillägges i hemställan också i reservationen 2. Reservationernas olikheter finns alltså inte i hemställan utan i motiveringarna. Jag hade tillfälle att närmare motivera mina synpunkter när vi för ett par månader sedan diskuterade frågan om befrielse för frioch lågkyrkliga organisationer från att betala arbetsgivargift. Jag har ingen anledning att nu upprepa argumenten utan nöjer mig med att med hänvisning till den skrivna motiveringen yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Jag vill omedelbart bemöta ett påstående av herr Rimås vilket även gjordes i debatten i första kammaren, nämligen att någonting skulle ha fallit bort ur reservationen. Jag förstår att herr Rimås menar att man »glömde» att ta med ett avsnitt om bidrag till invandrarkyrkorna i reservationen. Jag har originalet framför mig, och där står ingenting om invandrarkyrkorna utan endast om de fria kristna samfunden. Ett bifall till yrkandet i reservationen 1 innebär däremot stöd både till de fria kristna samfunden och till invandrarkyrkorna. Det har inte fallit bort någonting ur reservationen 2; det är något man kommit på nu. Jag hade inte räknat med att det skulle bli ett så hårt påstående. Det är konstigt att man gör sådana påståenden i stället för att erkänna att reservanterna under reservationen 2 ångrat sig. I den motion som i andra kammaren väckts av ett par socialdemokrater i detta ärende yrkas att riksdagen skall hemställa hos regeringen om ett provisoriskt stöd till de fria kristna samfunden och till invandrarkyrkorna. Utskottet har avstyrkt motionen i båda dessa avseenden. I reservationen 1 tillstyrks motionen beträffande båda dessa yrkanden. I reservationen 2 tar man i motiveringen avstånd från ett bidrag till invandrarkyrkorna av skäl som anges även i utskottets utlåtande. Däremot yrkas i reservationen 2 att ett provisoriskt bidrag skall utgå till de fria kristna samfunden. Dessa frågor är, som herr Rosqvist sade och som herr Rimås antydde, inte nya för årets riksdag. I litet olika form har de tagits upp dels i motioner som remitterats till bevillningsutskottet och vari det yrkats att de fria kristna samfunden skulle befrias från arbetsgivaravgift, dels i en motion som remitterats till statsutskottet och vari det yrkas på ett anslag på 1 miljon kronor till invandrarkyrkorna. Både bevillningsut skottet och statsutskottet har avstyrkt motionerna, och även riksdagen har gått emot dessa krav. När vi till allmänna beredningsutskottet fick denna motion om ett provisoriskt stöd — motionärerna anger inget belopp — var det tveksamt om vi kunde ta upp motionen till behandling, eftersom frågan tidigare behandlats under årets riksdag. Men efter åtskilligt rådförande med flera experter visade det sig att en del ansåg att man kunde ta upp frågan på nytt, när den presenterades riksdagen i denna form. Därför har vi också behandlat motionen. De sakskäl mot förslaget om anslag till invandrarkyrkorna som anförts i statsutskottets utlåtande nr 35 ansåg vi i allmänna beredningsutskottet vara bärande även nu.

Vi har alltså instämt i statsutskottets uttalande, att det inte finns skäl för en särskild medelsanvisning då syftet tillgodoses inom ramen för tillgängliga medel i samband med denna försöksverksamhet. Herr Rosqvist tog upp frågan om frikyrkorna helt från den principiella utgångspunkt som ligger till grund för diskussionen om ett stöd i olika former till religionsutövning för den händelse vi beslutar skilja stat och kyrka åt. Utredningen har arbetat med denna fråga i många år och kommer säkerligen — såsom herr Rosqvist också sade — inte att bli färdig med sitt arbete vare sig nästa år eller året därefter; åtminstone kan det inte framläggas något förslag i frågan så snart. Jag tror inte vi är beredda att så snabbt fastslå att vi skall avskaffa statskyrkan, och vi måste i så fall ändå finna former för understödjande av religiös verksamhet på olika fronter. Detta är en stor principiell fråga, som vi inte kan lösa så här snabbt. Men här vill man genom en motion liksom på ett litet stickspår få riksdagen att i dag besluta att statliga medel skall utgå till de fria kristna samfunden. Men man går inte in på den stora diskussionen, och alla vet ju att det i den frågan inte finns någon enhetlig uppfattning inom frikyrkovärlden; det har tvärtom funnits en principiell uppfattning mot statligt stöd.

I och med att vi nu säger att vi i dag inte är beredda att begära ett särskilt anslag har vi inte tagit ställning till hur vi i framtiden skall ställa oss till den stora frågan. Det finns en utredning, och den bör få arbeta och framlägga sina förslag, även om frikyrkorna i dag tycker att det skulle vara bra med ett anslag. Dessa frågor är under utredning och har dessutom behandlats i årets riksdag. Vi kan inte finna det rimligt att tillstyrka en motion för att så här på sidovägar åstadkomma ett beslut av stor räckvidd. Jag vet att man kan påpeka att förslaget bara gäller ett provisoriskt arrangemang. Det hindrar inte att utskottsmajoriteten anser att vi bör avslå motionen. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! På fru Eriksson i Stockholm verkade det som om det hade förekommit något slags mygel i denna fråga. Men fru Eriksson vet ju mycket väl hur det gick till. Först och främst sade jag inte att nå got hade bortfallit ur reservationen 2, utan jag sade att ordet »invandrarkyrkorna» genom ett förbiseende inte hade kommit med. Med den saken förhåller det sig på följande sätt. Utskottet konstaterade att statsutskottet redan förut under året i samband med ett anslag hade behandlat frågan om invandrarkyrkorna och att riksdagen hade avslagit förslaget. Man hade i utskottet uppfattningen att det på grund av riksdagsordningen inte skulle gå att ta upp denna fråga två gånger under samma riksdag. Hela utskottet var därför enigt om att avstyrka motionen på den punkten och frågan togs inte upp i någon av reservationerna. Senare kom man underfund med att denna uppfattning var felaktig och tog upp frågan till förnyad behandling. Utskottsutlåtandet ändrades då och fick den utformning det nu har på s. 6 i andra styckets sista del. Det var då förbiseendet från min sida skedde, fru Eriksson — jag har inte skyllt sekretariatet för någonting. Det var jag som gjorde mig skyldig till ett förbiseende då jag inte såg till att den ändring utskottet gjort beaktades i reservationen. Det var alltså denna lilla villervalla i utskottet, som jag tillåter mig att uttrycka det, som var förklaringen till förbiseendet från min sida. Det är hela förklaringen.

Herr talman! Det är med glädje jag konstaterar att friden har lägrat sig över kombattanterna vid behandlingen av det här ärendet. Vi kan konstatera att den stencil som nu har utdelats i bänkarna måste vara den riktiga när vi skall votera, och jag vill gärna uttrycka min tacksamhet för det. Den här motionen har väckt ett stort intresse bland de berörda parterna — det märker man av yttrandena från frikyrkorådet och invandrarkyrkorna. De senare befinner sig i en svårare situation än kanske någon av våra kyrkor och andra organisationer i detta land. Som herr Rimås mycket riktigt sade har vi haft många diskussioner i principfrågan, och jag tror inte det finns anledning för mig att dra upp en debatt ytterligare en gång. Vi är emellertid några motionärer som har lagt fram ett förslag som skulle lösa frågan fram till dess invandrarutredningen och stat—kyrka-beredningen lämnar fram sitt förslag. Jag vill gärna påminna om det självklara i att detta skall remissbehandlas innan beslut fattas. Vi bedömer läget så, att det kommer att dröja flera år innan det kan fattas ett ordentligt beslut i den frågan, och vi menar att det borde vara möjligt att lämna ett provisoriskt stöd tills saken blir löst definitivt. Jag vill säga till fru Eriksson i Stockholm att man inte, som det står i utskottsutlåtandet, behöver binda sig för lösningar som det sedan är svårt att komma ifrån. Jag vill påminna, liksom jag har gjort förut, om att svenska kyrkan får ett skatteutjämningsbidrag på ungefär 75 miljoner kronor. Det är ganska mycket pengar. Detta har kommit till på de senaste åren. Den frågan måste man också ta upp om man skall åstadkomma en samlad lösning över hela fältet. När det gäller religionsfrihet bör samfunden i vårt land få en likvärdig behandling — jag använder inte ordet lika behandling, eftersom jag tror att det är omöjligt att åstadkomma. Vi som tillhör Broderskapsrörelsen vill gärna betrakta kyrkorna som andra folkrörelser och organisationer i vårt land, och vi menar att samhället bör behandla dem från den utgångspunkten. Vi har de senaste dagarna beviljat ganska stora summor till andra organisationer, men som herr Rosqvist sade har frikyrkosamfunden och invandrarkyrkorna i stort sett kommit att stå utanför. Vi vill få till stånd en förbättring också i det avseendet. Som det redan har påmints om har vi tidigare behandlat en motion om ett anslag på 1 miljon kronor till invandrarkyrkorna. Vi röstade för avslag på motionen. Vi såg det närmast som en finansfråga — det gällde att skaffa fram 1 miljon kronor och anslaget hade inte prövats av någon instans. Man vill inte gärna gå med på ett sådant anslag utan att ärendet först har beretts i Kungl. Maj:ts kansli. Vad vi vill med vår motion är att riksdagen skall avlåta en skrivelse till regeringen, som sedan får pröva ärendet i vanlig ordning. Det måste ju föras diskussioner med dem det berör, och dessa diskussioner bör sedan leda fram till att ett anslag tas upp i statsverkspropositionen. Jag började mitt lilla inlägg med att säga att förslaget har väckt stort intresse hos dem det berör. Jag vill tilllägga att det är stora folkgrupper som är engagerade på detta område.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 Beträffande motiveringen yrkar jag bifall till reservationen 1 av fröken Åsbrink och herr Rosqvist.

Herr talman! Under många år har folkpartiet, och även de övriga oppositionspartierna, krävt en generösare behandling från samhällets sida av de fria och frivilliga organisationerna i vårt land. Främst har det tagit sig uttryck i krav på avdragsrätt vid deklaration till statlig inkomstskatt för gåvor till nämnda ändamål såväl vad gäller verksamhet inom landet som för organisationernas insatser i u-länder. Varje år har svaret från riksdagsmajoriteten varit ett kategoriskt nej. Utvecklingen har i stället gått åt motsatt håll med ökade skattepålagor. Först tillkom arbetsgivaravgiften, där åtminstone det erkännandet gavs, att den var oavsiktlig men att den måste kvarstå med hänvisning till svårigheterna att skapa särregler. Att rederinäringen tillerkänts sådant undantag var inget motiv för att de frivilliga och utan vinstintresse drivna organisationerna skulle kunna befrias från den orättvisa skatten. Ändå innebär det inemot 1 miljon kronor i årlig extra statlig pålaga. Genom den successiva övergången till indirekt beskattning beskattas de nämnda organisationerna ännu hårdare. Frikyrkorådet har beräknat det sammanlagda beloppet för frikyrkornas del till inte mindre än 9 miljoner kronor per år. Därutöver tillkommer andra skatter såsom gåvoskatt m.m. Nu har några motionärer sökt ändra på de orättvisa beskattningsförhållandena för bl.a. de fria kristna samfunden genom att föreslå ett provisoriskt statligt stöd i avvaktan på resultatet av kyrka—stat-utredningens arbete. Det är alltså den motionen som allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 44 behandlar. Men jag frågar: Är statligt stöd en riktig lösning när det gäller att skapa ett verksamhetsvänligt klimat för de fria kristna samfunden? När man berör den direkta kristna verksamheten är man inne på ett mycket känsligt område. Ekonomin är där en viktig men dock sekundär fråga. Bidrag accepteras till folkhögskolor på ideell grund, studiecirkeloch annan fritidsverksamhet, u-landsarbete, punktinsatser till lokalbyggande o.s.v. men det är områden som till sin form och delvis även inriktning följer andra ideella verksamheter. Själva formen att de fria kristna samfunden blir understödstagare hos staten verkar mycket främmande för stora grupper. Man vet inte vad detta i dag och i en framtid kan innebära i form av krav på insyn i verksamheten från statens sida. I dag ställs krav på statlig representation i affärsbankernas styrelser och i morgon kan samma krav ställas på alla områden där staten på något sätt har en inteckning. Med detta har jag inte sagt att räkenskaperna i dessa organisationer inte tål granskning. Vidare är det, herr talman, inte heller otänkbart, att statligt stöd kan påverka offerviljan negativt hos en del medlemmar. Det är min erfarenhet och tro att den kristna väckelserörelsen mår bäst av att stå ekonomiskt oberoende av staten. Det ligger liksom i dess natur. Den kristna väckelserörelsen kan aldrig gå under, hur begränsade omständigheter den än lever i. Jag kan bara i korthet nämna de underjordiska kyrkorna i de totalitära staterna. De fria kristna samfundens styrka ligger inte främst i bättre eller sämre ekonomi utan i den kristna trosupplevelse som bildligt talat kan förflytta berg. Här är det alltså inte fråga om något nödrop på ekonomiskt bistånd för att fortleva, utan det är snarare en rättvisefråga. I ett demokratiskt välståndsland är det en rimlig begäran, att organisationer, som bygger sin verksamhet på frivilligt insamlade medel, vilka dessutom redan är beskattade, borde få använda dem obeskurna och så effektivt som möjligt i den andliga verksamheten. Det är ju även fråga om en ur samhällssynpunkt högst positiv verksamhet. Både inom den inre missionen, som bl.a. i stor utsträckning har hand om och hjälper samhällets s.k. olycksbarn, och den yttre missionen, som går parallellt med det statliga u-landsbiståndet, utförs denna verksamhet. De pengar som offras inom frikyrkorna är att be trakta som verklig hårdvaluta. Effektivare användning av pengar får man leta efter med tanke på de ofta låga administrationskostnader frikyrkorna har och den enorma insatsen av frivilliga och oavlönade tjänster. Vad man närmast vill komma ifrån är alltså skatt på offrade medel, och det borde kunna ske genom någon form av befrielse från eller restitution av utgifter som innebär statsskatt. Jag har också den uppfattningen att en sådan ordning vore den billigaste för staten. Man bör hålla i minnet att frikyrkorna är, om uttrycket tillåtes, samhällets bästa supporterklubb. Man kan också uttrycka det så, att vad frikyrkorna behöver är inte statligt stöd utan att bli befriade från att genom orättvis beskattning stödja staten. Man stöder staten i alla fall genom sin verksamhet. Enligt min mening är det en väsentlig skillnad meilan att få statligt stöd och att bli befriad från följder av ett förändrat skattesystem; att vara bidragsmottagare och att vara återbetalningsmottagare är två vitt skilda saker. På det tekniska området kan samhället genom politikerna beställa eller kräva, om man så vill, nya innovationer för att hindra exempelvis miljöförstöring. Man kräver att bullernivån sänks på reaplanen för att undvika bullerskador, man kräver att våra bilar utrustas. med avgasrenare, och så småningom får: vi motorer, som är helt miljövänliga. Det är alltså närmast fråga om att vilja och att beställa. På samma sätt borde man ha rätt att. kräva så att säga innovationer när det gäller här påtalade förhållanden i frå-- ga om beskattningen av de fria kristna samfunden. Att de skall kunna verka i en atmosfär av frihet och förtroende: från statens sida borde vara ett signum på en demokratisk välfärdsstat. Av de synpunkter jag här framfört står det klart, att jag inte delar motio-- närernas uppfattning om hur man skall lösa frågan om relationerna på det eko-- nomiska området mellan stat och frikyrka. Däremot delar jag den principiella syn som uttrycks i reservationen 2, men eftersom även denna mynnar ut i ett krav på ekonomiskt stöd ser jag mig föranlåten att inte heller ge den min röst. Herr talman! Jag har härmed velat avge en deklaration om min ståndpunkt i frågan men har inget yrkande.

Herr talman! Vi har kommit i den situationen att det finns två reservationer som går ut på samma sak, men motiveringarna skiljer sig avsevärt. Herr Sellgren kom in på dessa frågor och sade sig icke kunna biträda ett förslag om att staten skall stödja de fria kristna samfunden. Men jag kan icke förstå vad det kan finnas för negativt i det förslaget. Idrottsrörelsen och andra organisationer som får direkta bidrag av staten har väl inte blivit sämre därav. Herr Sellgren ville i stället tillämpa avdragsrätt för gåvor vid beskattningen och befrielse från erläggande av arbetsgivaravgift. Jag vill minnas att det i höstas ställdes en interpellation beträffande just befrielse från erläggande av arbetsgivaravgift för fria kristna samfund. Finansministern framhöll att om man lämnar befrielse för en grupp kommer snart flera krav, och gör man ett hål har man snart ett såll. Man kritiserade detta uttalande och sade att det inte var riktigt. En av folkpartiets skatteexperter var uppe i denna debatt, och vederbörande hann inte avsluta sitt anförande förrän det talades om att man både ville ha avdragsrätt för de fria kristna samfunden och att man ville ha befrielse från arbetsgivaravgiften inom «vissa stödområden för att på så vis stödja industrilokalisering. Här ser man alltså följderna. Överger man principen på ett område får man snart fortsätta att göra så på andra områden. Den linje vi har valt har redan tillämpats för flera organisationer; jag nämnde förut idrottsrörelsen. Herr Sellgren tog också upp frågan om avdragsrätt för gåvor till de fria kristna samfunden. Jag måste emellertid liksom i mitt första anförande framhålla, herr Sellgren, att tillämpar vi denna avdragsrätt gör vi ett avsteg från våra principer beträffande beskattningen och vi får ett system med progressivitetsbegränsning, och det vill i varje fall inte vi socialdemokrater medverka till. Vi skall hålla fast vid det system som innebär möjlighet att få direkta bidrag från staten, och här kan också de fria samfunden komma med.

Herr talman! Jag skulle kunna nöja mig med att instämma i vad herr Rosqvist sade i sin replik. Jag vill emellertid tillägga ett par saker. Jag undrar om inte herr Sellgren är offer för en mycket gammal syn på staten. Samfunden skall vara understödstagare i förhållande till staten — det ger väl i ett nötskal herr Sellgrens syn på dessa frågor. För min del kan jag inte dela den åsikten. Samhället utgörs av oss alla och de nödvändiga relationerna mellan olika organisationer och denna stat existerar ju fritt och öppet. Trossamfunden kan inte heller isolera sig. Den gamla idén om att vi skall ha en fri kyrka och en fri stat räcker bara en bit på vägen, ty samfunden måste alltid ha relationer till det samhälle vari de existerar. Ett enkelt exempel härpå är att man, när man planerar var kyrkan skall stå, hela tiden är tvungen att ha kontakt med kommunen i fråga. Herr Sellgren yrkade avslag på reservationernas hemställan till slut, men är ändå inte detta litet fel? Om man har den syn på frågan som herr Sellgren har skall man väl ändå inte hindra andra samfund och lägga sig i vägen för dem. Herr Sellgren representerar pingströrelsen, och man har kanske det betraktelsesättet där? Det bidrag det här gäller är ju frivilligt. Ingen kan pracka på något samfund dessa pengar, om vi nu beslutar om bidrag. Varje samfund får då ta ställning till om man vill ta emot det eller inte. Jag förstår inte varför herr Sellgren skall utnyttja sin röst här i riksdagen för att blockera ett bidrag som andra samfund vill ha. Invandrarverket har tillstyrkt bidrag för invandrarkyrkorna och Katolska biskopsämbetet och frikyrkorådet har också tillstyrkt det.

Herr talman! Det är väl inte nödvändigt — och inte heller framgångsrikt — att ta upp en debatt om avdragsrätten. Tyngdpunkten i mitt anförande låg på befrielsen från den övervältring av skatter som nu sker successivt på i första hand de fria organisationerna. Där har det skett en förskjutning. Vad vi kräver är en mera liberal syn på möjligheterna att få restitution för orättvis beskattning. Jag har förståelse för dem som i denna fråga har en annan uppfattning än jag, men oavsett var jag står religiöst måste jag ändå hävda min syn på att stå som bidragsmottagare. Och, herr Svensson i Kungälv, jag ser alltjämt en viss skillnad mellan att vara bidragsmottagare och att få tillbaka pengar som man på ett orättvist sätt — man kan ju tycka det på grund av bidragets ideella karaktär — har fått betala ut. Det blir ändå ett beroendeförhållande mellan staten och bidragsmottagaren, och det kan indirekt ha sina återverkningar på verksamheten som sådan. Ja, jag är inte ens främmande för att denna bindning rent av kan bli en begränsning i rörelsens möjligheter att kunna utvecklas. Som jag tidigare sade tror jag på frihet från statligt ingripande i arbetet inom de kristna väckelserörelserna. Men jag vill inte hindra någon från att få bidrag, om herr Svensson i Kungälv möjligen tolkade mina ord så.

Herr talman! Jag är glad över att denna fråga tagits upp igen och har kommit i det positiva läget att vi har representanter för de fyra partierna med i reservationerna. Jag vill också deklarera att vi från centerpartiet under flera år har motionerat om ett ekonomiskt bidrag till bl.a. de frikyrkor vi har här i vårt land. Vi har mött motstånd i våra strävanden och våra motioner på detta område har blivit avslagna. Vi känner därför i dag glädje över att vi fått anslutning också från de andra demokratiska partierna. För mig är detta ingen politisk prestigefråga. Jag gläder mig om vi med ett ekonomiskt bidrag kan ge den svenska frikyrkan resurser för att göra en effektiv insats i vårt samhälle. Frikyrkan arbetar ju tack vare frivilligt insamlade medel. I detta avseende har, såsom tidigare framhållits, svenska kyrkan andra ekonomiska villkor. Jag vill vidare säga att jag inte ser mitt eget mångåriga engagemang i frikyrkan enbart som en själavårdande verksamhet i syfte att hjälpa människor att komma till tro utan också som en möjlighet att göra en samhällsinsats. Vi har ett omfattande ungdomsarbete, som inte bara inbegriper ungdomar från vara egna led utan där vi tar emot alla kategorier av ungdomar. Vi tvingar inte någon att komma till tro men försöker att ge ungdomarna något av det allra bästa med sig ut i livet. Det anser vi vara en ganska god samhällsinsats. Vi utför också ett omfattande arbete bland ungdomar och människor med anpassningssvårigheter i alla åldrar, t.ex. alkoholskadade och narkotikaskadade personer. Vi har ibland kunnat glädja oss över att ha kunnat hjälpa sådana människor att komma till rätta, och vi anser också detta vara en samhällsinsats.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

Herr talman! Vi har här i riksdagen flera gånger diskuterat frikyrkornas ekonomiska situation. Från bl.a. moderat håll har vi reagerat mot förslag från regeringens sida som inneburit pålagor på frikyrkofolket. Vi anser att det är felaktigt att folkrörelser som bedriver sin verksamhet med frivilligt in Socialdemokraterna — av alla kategorier — har emellertid varit kallsinniga mot våra protester. Man har inte velat lyssna på våra förslag och vi har inte fått gehör för våra synpunkter. Men folkrörelseorganisationernas medlemmar utgör en mycket stor samhällsgrupp, och man har troligen på socialdemokratiskt håll upptäckt att detta är en mycket känslig fråga. Man har blivit medveten om att frikyrkofolket inte stillatigande har accepterat regeringens kallsinnighet mot deras verksamhet. Nu vill man från socialdemokratiskt håll — framför allt från Broderskapsrörelsens sida — försöka sopa bort spåren av sitt tidigare agerande. Man vill naturligtvis inte — under alla förhållanden inte under ett valår — framstå som negativ eller ointresserad av frikyrkornas verksamhet. Vad gör man då? Jo, herr Svensson i Kungälv m.fl. väcker en motion som går ut på att regeringen skall framlägga förslag om ett provisoriskt ekonomiskt stöd till de fria kristna samfunden. Temat är att socialdemokraterna och deras regering skall rubriceras som alla goda gåvors givare. Det är ett rätt uppseendeväckande tillvägagångssätt. Man har tidigare gång på gång helt nonchalerat frikyrkornas önskemål att slippa bli straffbeskattade, och man har aldrig lyssnat på oppositionen, aldrig tagit hänsyn till de borgerliga partiernas förslag. Nu hoppas man tydligen att folk skall få den uppfattningen att socialdemokraterna vill räcka frikyrkorna en hjälpande hand. Det verkliga förhållandet har ju varit att man försvårat för de fria samfunden att bedriva sin verksamhet. Man har lagt på dem orimliga kostnader. Nu vill man från kanslihuset utdela ekonomiska bidrag till dessa organisationer. Statliga bidrag är en främmande fi nansieringsmetod för frikyrkorörelserna i stort. Frikyrkorna vill arbeta fritt utan statens inblandning. Man skulle känna sig mera besvärad av att stå i beroendeställning till en regering — i varje fall om den är socialdemokratisk och, tror jag, även om den skulle vara borgerlig — än till positivt inställda medlemmar i en organisation. Det är en sak till som är rätt intressant i detta sammanhang, och det är att man inom Broderskapsrörelsen inte får med sina egna partikamrater. Två socialdemokratiska ledamöter har följt motionärerna — i övrigt är det borgerliga representanter i utskottet som reserverat sig till förmån för motionen. Jag instämmer i stort i herr Sellgrens synpunkter.

Herr talman! Denna fråga har diskuterats ganska länge, men det har i huvudsak hållits korta anföranden. I utskottet har vi behandlat frågan rätt utförligt, och jag kan utan överdrift säga att vi fick relativt hyfsade svar: man ville att någonting skulle göras. Utskottsmajoriteten sade emellertid nej — med hänsyn till att beredningen stat—kyrka arbetar bör vi vänta och se, menade utskottsmajoriteten. Jag för min del har inte denna uppfattning. Det är väl ingen hemlighet för någon här i kammaren att frågan om statens och kyrkans inbördes relationer är en fråga på lång sikt — den blir inte löst inom de närmaste åren. Detta är min övertygelse. Att jag har intagit den ståndpunkt som redovisas i reservationen 2 beror inte på att jag anser att denna fråga är så politisk att vi måste lösa den till varje pris. Jag har den uppfattningen att debatten även i dag färgats av för många politiska synpunkter. Om vi skall vara ärliga mot varandra får vi ändå säga att vilket parti vi tillhör inte har någon betydelse när det gäller våra kristliga synpunkter. Här är det fråga om det personliga ansvar som var och en av oss måste ta. Jag skall därför inte kritisera någon för den ståndpunkt han intagit. Naturligtvis kan det föreligga något olika uppfattningar. Somliga vill inte ha något bidrag. I dessa tider då många nedbrytande krafter får fungera ganska fritt, är det lämpligt att vi hjälper de människor som har en annan uppfattning för att de skall få föra sina åsikter till torgs, och därigenom hjälper vi inte minst ungdomen. Många gånger tycker jag att det är synd om Sveriges ungdom. Den blir föremål för så många nedbrytande krafter att man undrar varifrån alla kan komma. För min personliga del tror jag att det skulle vara utomordentligt välgörande om även de andra organisationerna — dit räknar jag frikyrkorna — kunde hjälpa till på den andra sidan. Jag tillhör inte själv något frikyrkosamfund. Jag tillhör den vanliga svenska statskyrkan, men jag har den uppfattningen att vi inte bör stå i sådan motsatsställning till varandra att vi inte skulle kunna unna den ene eller den andre någonting. Jag tror att det provisoriska bidrag som begärts i den reservation som föreligger skulle vara till utomordentligt gagn. Det skulle bli ett av de nyttigaste beslut, de nyttigaste pengar som riksdagen skulle kunna anslå för detta ändamål. I någon mån har det kritiserats att vissa politiska förslag inte blivit genomförda. Jag vill ännu en gång säga att jag inte tror att dessa frågor skall lösas med alltför mycken politisk påverkan, utan jag tror att vi skall försöka lösa dem på annat sätt. Jag tillhör de människor, herr talman, som i denna kammare aldrig kommer att rösta för att få avdrag på skatten. Jag kan inte tänka mig in i en sådan situation att jag skulle gå till min präst hemma i församlingen och be honom om att få ett kvitto på att jag erlagt kollekt och sedan bifoga detta till min deklaration. Jag har heller aldrig kunnat tänka mig att en person som tillhör ett frikyrkosamfund skulle kunna gå till sin pastor och säga: »Nu ser du hur mycket jag lägger i i dag. Var snäll och ge mig ett kvitto, för det skall jag ha med till deklarationen.» Jag anser fortfarande, herr talman, att det som jag och andra kan ge skall vi ge av gott hjärta, utan att begära några särskilda skattekvitton, för att på detta sätt kunna hjälpa till.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

Herr talman! Jag står här varken som motionär eller reservant. Om jag så får uttrycka mig står jag snarast här som en avslagen motionär, eftersom jag har varit med om att tala för invandrarkyrkorna tidigare under året i denna kammare. Vad som hänt med denna motion är att man här lagt ihop invandrarkyrkornas och de fria kristna samfundens problem. De som lyssnat på denna debatt vet att resultatet blivit att debatten uteslutande kommit att handla om de fria inhemska kristna samfunden. Det är inte något fel på dem. Det är klart att också deras ekonomiska problem skall lösas, men jag tycker fortfarande att det hade varit bättre om man låtit den saken få ske i samband med kyrka —stat-utredningen. Vad som däremot verkligen är brännande och behöver göras någonting åt nu är invandrarkyrkorna. Visserligen skriver Katolska biskopsämbetet i sitt remissutlåtande att det principiellt och på lång sikt är riktigt att den katolska kyrkan behandlas som varje annat svenskt samfund. Det må vara riktigt på sikt men i dag är det faktiskt inte så. I dag står invandrarkyrkorna i en oerhört mycket sämre situation än de fria kristna samfunden. De senare har i alla fall medlemmar som kan och vill betala, vilket de katolska kyrkorna i stort sett inte har. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen, men jag kan inte låta bli att tillägga att jag önskar att den hade handlat uteslutande om invandrarkyrkorna också den här gången.
Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm föranledde mig att ånyo begära ordet. Jag vill rätta honom på två punkter. Herr Fridolfsson säger att han talar å frikyrkorörelsens vägnar — i varje fall gör han sken av att så är fallet. Sveriges frikyrkoråd står bakom motionen och tillstyrker den helt liksom även de motiveringar vi har framfört. Herr Fridolfsson säger att vi från socialdemokratiskt håll inte lyckats intressera några fler av våra partivänner, fastän vi går fram på den här vägen. Herr Fridolfsson kanske lyssnade till utskottsordförandens inlägg i början av debatten. Fru Erikson i Stockholm ställde sig inte negativ till motionen. Vad som skiljer oss reservanter frå utskottsmajoriteten är ju att vi önskar förslag om bidrag praktiskt taget omgående, medan majoriteten vill vänta tills utredningarna är färdiga. Om herr Fridolfsson läser utlåtandet, ser han att utskottet inte har någonting att invända mot utan tvärtom ser positivt på tanken att ett stöd skall kunna utbetalas, men det vill alltså invänta utredningarna innan frågan avgörs. Jag kan också tala om för herr Fri dolfsson i Stockholm att det är under utskottsmajoritetens hemställan men icke under reservationen 1 man återfinner borgerliga ledamöter.

Herr talman! Herr Rosqvist gör gällande att Sveriges frikyrkoråd till fullo instämmer i motionsyrkandet. Sveriges frikyrkoråd och dess medlemssamfund anser att »en befrielse från den allmänna arbetsgivaravgiften varit enklare och att föredraga.

Herr talman! De som har följt debatten har väl förstått hur absurt det skulle ha varit, om utskottet hade tillstyrkt motionen och trott att det därmed hade biträtt ett genomdiskuterat förslag till stöd åt frikyrkorna. Det råder ju delade mening, som jag tidigare nämnde, inte bara om huruvida frikyrkorna över huvud taget skall ha stöd från staten utan också om i vilken form detta stöd skall utgå. Herr Sellgren argumenterade hela tiden för skatterestitution eller andra lättnader beträffande gåvooch arvsbeskattningen, medan herr Nilsson i Bästekille tog bestämt avstånd från en särlagstiftning i skattefrågor för de fria samfunden och gick på den linjen att vad som behövs är ett direkt bidrag. Vi har ju i år tagit ställning till arbetsgivaravgiften, och hur väl man än försöker motivera en ändring i det avseendet, kan alltså den frågan inte komma upp i dag. Det är också väldigt hårdraget att ta upp frågan om det direkta anslaget i en motion som hänvisas till allmänna beredningsutskottet. Ärendet har varit intrikat på många sätt, och jag tycker att vi står säkrast om vi inte blandar oss i den inre tvisten mellan företrädare för olika kyrkor utan låter den frågan mogna i det stora utredningsarbete som pågår. Vi bör inta samma ståndpunkt beträffande invandrarkyrkorna som denna riksdag redan en gång har intagit, när frågan om anslag behandlades — vi tog då ställning till ett utlåtande från statsutskottet. Riksdagen sade vid detta tillfälle att det finns möjlighet att inom ramen för utgifter som är beslutade ge stöd till invandrarkyrkorna. Genom invandrarutredningen har man möjlighet att få kontakt med dessa kyrkor och få veta deras behov. Det är alltså riktigast att i dag avslå motionen. Jag vill att kammarens ledamöter skall observera att det har yrkats bifall till reservationen. Med det menas väl att alla reservanterna har samma hemställan om satt bidrag skall utgå både till invandrarkyrkorna och till frikyrkorna, alltså det yrkande som står i reservationen 1. Samtidigt ber jag er observera satt i den motivering som finns i reservationen 1 ingår ingenting av det som många gånger har kommit tillbaka i anförandena och som står i reservationen 2. En del av motiveringen i reservationen 2 är densamma som den i utskottsutlåtandet, vari man bestämt tar avstånd från bidrag till invandrarkyrkorna. Vi kan således inte bifalla den kläm som det har yrkats bifall till och samtidigt bifalla den motivering som finns i reservationen 2, ty i den senare avstyrks bidrag till invandrarkyrkorna. Men det blir en annan fråga, och det kanske kommer att framställas andra yrkanden.
Herr talman! Utskottets ordförande sade att det förelåg en tvist eftersom herr Sellgren och jag hade olika uppfattningar i denna fråga. Det kallar jag inte för en tvist — var och en har rätt att ha sin åsikt. Jag tror att det är viktigt att vi är överens om att de människor som sysslar med detta arbete bör få något litet bidrag till sin verksamhet. Sedan vill jag tillfoga vad jag glömde att säga förra gången. Jag har precis samma uppfattning som fru Anér att även invandrarkyrkorna behöver komma med i dessa resonemang och få ekonomiskt stöd. De människor som utifrån kommer till vårt land omfattar i de flesta fall den katolska tron. Det torde vara bekant för alla att de mycket ofta behöver få ekonomisk hjälp. Även om jag är protestant anser jag att min kristliga inställning inte får medföra att jag vägrar katoliker bidrag. Här har talats om att vi skall vänta på att stat och kyrka eventuellt skiljs åt. Jag hoppas att den dagen aldrig skall komma i Sverige.

Herr talman! De senaste årtiondena har kännetecknats av ett mycket omfattande reformarbete som gällt folkstyrelsens funktioner och former på skilda nivåer. Författningsfrågorna berör regering och riksdag, där vi befinner oss mitt uppe i reformarbetet. På det primärkommunala området har vi upplevt två omfattande kommunsammanläggningar — den andra är som bekant ännu inte avslutad men skall vara det vid 1973 års utgång. Beträffande de regionala samhällsfunktionerna har åtminstone tre stora utredningar genomförts under 1960-talet: länsindelningsutredningen, länsförvaltningsutredningen och länsdemokratiutredningen. Länsindelningsutredningen syftade till en storleksrationalisering av länen.
Länsstyrelsen får en lekmannastyrelse med landshövdingen som ordförande samt tio andra ledamöter. Den nya länsstyrelsen får som en huvuduppgift att leda och samordna den samhällsplanering som bedrivs inom den statliga länsförvaltningen.
Den fick ett sådant mottagande av opinion och remissorgan, att det blev omöjligt att genomföra reformen så som utredningen hade tänkt sig. Länsförvaltningsutredningen och länsdemokratiutredningen borde självfallet ha fått en gemensam bedömning av remissmyndigheter, regering och riksdag.
I planeringsfrågor av regionalpolitisk betydelse som handläggs av vissa andra läns organ övertar länsstyrelsen beslutanderätten. Dessa organ skall delta i frågornas beredning. Länsarkitektkontoret inordnas i länsstyrelsen. I övrigt blir de olika länsorganen alltjämt fristående från varandra. Vidare föreslås att skatteförvaltningen i länsstyrelsen blir omorganiserad med en klarare åtskillnad mellan den fiskala och den dömande verksamheten. Åtgärder föreslås för att förbättra förvaltningsrättskipningen.
Det finns stor risk för att människorna förlorar känslan av att styra utvecklingen i kommunerna. Avståndet mellan väljaren och de valda blir för stort. Inte minst dessa omständigheter har fört med sig att det på olika håll i landet råder mycket delade uppfattningar om kommunreformen.
En länsskatterätt, i huvudsak motsvarande nuvarande prövningsnämnd, och en länsrätt för annan förvaltningsrättskipning knyts till länsstyrelsen.
Många menar att man förlorar mer än man vinner på reformen. Länsförvaltningen kännetecknas av en uppdelning på länsstyrelse och landsting, den ena en i stort sett enväldigt styrd statlig funktion på länsplanet, den andra med folkstyrelse.
Dessa organ skall bestå av en jurist som ordförande samt lekmän. Lagstiftning om länsrättens och länsskatterättens organisation samt om förfarandet vid dessa organ förutsätts komma till stånd senare.
Hur mycket som skall bestämmas av den ena och den andra är en fråga som intresserar många. Många menar att mer skulle kunna avgöras på länsplanet och att en del samhällsfunktioner alltså borde överföras från den statliga länsstyrelsen till det kommunala landstinget. Motståndet har kommit från dem som vill slå vakt om den statliga styrningen. Detta har tydligt framgått vid remissbehandlingen av länsdemokratiutredningen. Nå, men länsdemokratiutredningen var ju ingen färdig produkt — dess principförslag förutsatte fortsatta detaljutredningar.
Vidare skall finnas en enhet för administrativ service. Beträffande länspolischefens expedition företas inte någon ändring nu.
Ungefär samtidigt som regeringen utarbetade den proposition som vi behandlar här i kammaren utfärdades direktiv för nya utredningar.
Länens olika storlek och struktur kan motivera avvikelser från denna normalorganisation. Detaljerade organisationsförslag avses bli framlagda i statsverkspropositionen för budgetåret 1971/72.
En av dessa skall bereda frågan om den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och organisation. Det är självklart att länsdemokratiutredningens tankegångar måste beaktas i denna beredning och beaktas i högre grad än vad direktiven ger vid handen.
Omorganisationen beräknas ske den 1 juli 1971. »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte ge till känna sin uppfattning att till grund för reformarbetet i fråga om samhällsverksamheten på länsplanet måste redan i nuläget ligga länsdemokratiutredningens förslag till vidgad och fördjupad länsdemokrati>.
Ingen behöver sväva i okunnighet om att vi inom centerpartiet är starkt engagerade i denna fråga. Vi har i motioner givit detta till känna både tidigare vid många tillfällen och nu i samband med propositionen.
2) i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla att till grund för den nya parlamentariska beredningen av länsförvaltningens uppgifter och organisation skall ligga strävan till vidgat och fördjupat inflytande över samhällsplaneringen för primäroch landstingskommuner>. nernas syfte».
I konstitutionsutskottet har denna linje fullföljts med en reservation, gemensam för centerpartiet och folkpartiet.
tion skulle inriktas på vidgat och fördjupat inflytande över samhällsplaneringen för primäroch landstingskommuner, vidgad och fördjupad länsdemokrati samt förbättrade möjligheter att utveckla samarbete mellan landsting och primärkommuner; 2. att landshövdingtjänsterna liksom nu även i framtiden skulle vara fullmaktstjänster,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
Herr talman! Under de två senaste åren har riksdagen — såsom redan utskottets vice ordförande har påpekat — efter decenniers utredningsarbete fattat beslut om åtskilliga genomgripande författningsändringar, men dessa har huvudsakligen berört de centrala statsorganen, regering och riksdag. Redan 1964 framhöll konstitutionsutskottet att även de regionala och lokala organen borde bli föremål för prövning. Riksdagen biträdde detta uttalande och olika utredningar tillsattes. Vi fick således länsdemokratiutredning, länsförvaltningsutredning, landskontorsutredning, länsindelningsutredningen, etc. De betänkanden som dessa kommittéer sedan lagt fram har visat upp stora olikheter. Redan för mer än ett år sedan framhöll riksdagen nödvändigheten av en överprövning av de olika utredningarna. Nu har civilministern för någon månad sedan tillsatt sakkunniga för att bereda frågor om den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och orga nisation. Med utgångspunkt i att primärkommunerna även framdeles bör svara för betydelsefulla uppgifter men att statsmakterna också har ett självklart ansvar för den regionala utvecklingen skall beredningen — som det heter i direktiven — överväga fördelningen i stort av samhällsuppgifter mellan stat och kommun. Jag har ingenting att invända mot ett sådant utredningsmål. : Inom det parti som jag representerar har under senaste året i ett par hundra arbetsgrupper diskuterats frågan om demokrati och medinflytande — ävensom avståndet mellan de styrande och de styrda. De förstorade kommunerna ger betydligt mindre antal medborgare tillfälle att aktivt deltaga i det samhälleliga arbetet. Det är sålunda nödvändigt att tillvarataga alla möjligheter till demokratiskt arbete. Den nya parlamentariska beredningen skall också inriktas på en fördjupad länsdemokrati. I reservationen — gemensam för mittenpartierna — har vi framhållit angelägenheten av att medborgarnas valda representanter får ökat inflytande över den regionala samhällsplaneringen och därjämte att nya möjligheter för samverkan och samarbete mellan landsting och primärkommuner införes. Härigenom skulle den kommunala demokratin stärkas även på det primärkommunala planet. Som det nu är handhas huvuddelen av samhällsuppgifterna på länsplanet av den statliga länsförvaltningen och ställs därmed i stort sett utanför väljarnas politiska kontroll. Sättet för val av de nya ledamöterna i länsstyrelserna har behandlats av statsutskottet, varför jag inte tänker gå in på detta område. Väsentligt är emellertid enligt min mening att de foikvalda instanserna, d.v.s. landstingen, får verkligt inflytande över dessa val. I denna tid, då landstingen fått alltmer utökade arbetsuppgifter med ty åtföljande väsentligt ökade kostnader och en hotande skattehöjning, ligger det makt uppå att staten inte lägger nya kostnadskrävande uppgifter på landstingen utan att full täckning lämnas för. dessa kostnader. Den nya beredningen bör alltså få fullgöra sitt arbete innan definitiv ställning tages till frågan om den regionala samhällsförvaltningen. Jag ber med dessa ord, herr talman, att får yrka bifall till reservationen 1 vid konstitutionsutskottets utlåtande nr 34.

"Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan har försökt att här tolka fram många motsättningar som emellertid är ganska konstruerade. Vi har fått denna utredning tillsatt nu. Det hälsar vi i stort sett med tillfredsställelse. Men det är självklart att vi har uppfattat utredningens arbete såsom ett försök att baka ihop de olika synpunkter som har kommit fram i länsdemokratiutredningens betänkande och i viss mån också i länsförvaltningsutredningens betänkande. De förslag vi i dag har liggande på riksdagens bord innebär ju bara en partiell reform grundad på :länsförvaltningsutredningens förslag. Avsikten har varit att förslagen från länsdemokratiutredningen skulle prövas och att man skulle mera precisera de principförslag som utredningen har framlagt.